Herr talman! Efter Pär Granstedts mycket positiva anförande om utrikesutskottets betänkande finns det egentligen inte något annat att tillägga än att yrka bifall till utskottets hemställan, eftersom det råder full enighet om detta betänkande.

Herr talman! Jag tycker att utskottet ingående och med allvar har behandlat frågeställningarna i min motion. Jag är glad både för den utförliga redovisningen av rättsläget och för den klara viljeinriktning som finns i utskottet. Jag kommer från en del av landet som blev mer drabbat än andra delar av verkningarna av Tjernobylolyckan. Jag upplever att det finns en bred folklig mening att Sverige bör hävda tanken att det land som orsakar sina grannar betydande skador och kostnader också skall ha ett ansvar att söka gottgöra skadorna.

Herr talman! Jag har sett litet grand i riksdagens protokoll när det gäller den nya grundskollärarutbildningen.

Benämningarna har kommit att bli tidigarelärare och senarelärare, i sanning ganska underliga yrkesbenämningar. Det har gjorts många försök att finna andra benämningar. Jag har hört t.ex. Ringborgare för tidigarelärare och Bodströmare för senarelärare. Jag har även hört benämningarna 14-lärare och 49-lärare. Jag kan inte finna att någon av dessa benämningar är särskilt bra. Vi moderater hävdade då beslutet fattades — och det gör vi alltjämt — att utformningen av den nya grundskollärarutbildningen inte uppfyller de krav på kvalitet som man har rätt att ställa på en lärarutbildning. För de s.k. tidigarelärarna tillskapas en spännvidd i undervisningen fr.o.m. årskurs 1 t.o.m. årskurs 7. Vi anser att den spännvidden är för stor för att det inom ramen för de 140 poäng som står till buds skall vara möjligt att ge lärarkandidaterna en fullgod utbildning, inte bara ämnesmässigt utan kanske framför allt metodmässigt. Lägg därtill att de flesta lärare för tidigare årskurser inte kommer att ha en praktisk möjlighet att undervisa i årskurs 7 på grund av kommunernas olika organisation av grundskolan. Oftast ligger lågoch mellanstadieskolorna tillsammans, medan högstadiet finns koncentrerat till en annan plats, många gånger på obekvämt avstånd. Som vi påpekar i vår reservation går bara 20 96 av eleverna i skolenheter som innefattar såväl lågoch mellansom högstadium. Mer än hälften av eleverna går i skolenheter med enbart lågoch mellanstadium och resten i skolor som enbart är högstadieskolor. Det kan inte vara regeringens mening att kommunerna skall behöva ändra sin skolplanering för att inrätta sig efter en ny utformning av grundskollärarutbildningen. En samverkan i utbildningen av förskollärare och lågstadielärare förekommer i dag på många håll.En sådan samverkan omintetgörs av den nya grundskollärarutbildningen. Herr talman! Vi förordar en omprövning av beslutet om utbildning av lärare för tidigare årskurser och spännvidden av densamma. Med vår utgångspunkt för utbildning av lärare för årskurserna 1-6 skulle för alla dessa lärare 140 poäng vara tillräckligt för att ge kandidaterna erforderlig utbildning i bl.a. engelska, musik, bild och idrott. Det är mycket bättre för eleverna att de får lärare som är väl utbildade för årskurserna 1-6 än att få lärare för årskurserna 1-7 som har brister i sin utbildning. Jag yrkar bifall till reservation 1. I reservation 3 framför vi vår åsikt om utbildning av lärare för senare årskurser — de må sedan kallas Bodströmare eller 49-lärare! Vi moderater anser att för behörighet att undervisa i ett ämne på grundskolans högstadium skall krävas minst 40 poäng i ämnet. I den nu beslutade lärarutbildningen i orienteringsämnena anges 20 poäng, dvs. en termins studier, som tillräckligt för att man skall vara kompetent att undervisa i ett ämne. För att läraren skall vara bäst i klassen och kunna svara upp mot elevernas krav är en 40-poängs ämnesutbildning ett minimum. Herr talman! När det gäller de samhällsoch naturorienterade ämnena skall den nya grundskolläraren under sin utbildning hinna med att studera hela fyra ämnen. Det säger sig självt att en lärare inte kan hålla sig å jour med fyra ämnen under sin yrkesverksamma tid och inte heller kunna känna samma intresse för alla ämnena. Förr eller senare blir något ämne lidande. Det är också olyckligt att den föreslagna lärarutbildningen så hårt låses till några få ämneskombinationer. Den som tänkt sig att bli ämneslärare och vill läsa den gamla fina kombinationen svenska och historia kan inte göra det, därför att den inte finns. Vi moderater anser att det borde vara möjligt att i lärarutbildningen kombinera ämnen på ett friare sätt. Lärarnas eget intresse för sina ämnen spelar en avgörande roll för resultatet av undervisningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3, där vi, liksom i reservation 1, yrkar att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till en bättre grundskollärarutbildning.

Herr talman! Lärarna är skolans viktigaste resurs. Om skolan skall lyckas med sin uppgift beror på lärarna. Den utbildning som lärarna har och det stöd som de får i sin yrkesverksamhet utgör förutsättningarna för att skolan skall kunna uppfylla de krav som formulerats i bl.a. läroplansbeslutet. I våra motioner har vi presenterat den modell för lärarutbildning som vi anser bäst säkerställer kvaliteten på undervisningen. För klasslärarna innebär det en modifiering av ämneslärarutbildningen för årskurserna 1—6 och för högstadiet en ämneslärarutbildning med tre ämnen för årskurserna 7—9. Vid övergången från årskurs 6 till årskurs 7 kommer alltså eleverna att möta en ny kategori lärare. För att underlätta denna stadieövergång skall det finnas möjligheter för ämneslärarna i årskurs 7 att i något ämne undervisa i årskurs 6 och därmed ”plocka upp” eleverna till nästa årskurs. På motsvarande sätt skall det finnas möjligheter för lärare i årskurs 6 att genom komplettering av sina ämneskunskaper få behörighet att ”följa med” eleverna upp till årskurs 7. Den debatt som följt på det förslag till grundskollärarutbildning som presenterats har varit den bästa illustrationen till att våra farhågor för kvaliteten varit väl grundade. ”Ett av problemen är att en klass i årskurs 7 kan ha turen att få en lärare med 60 ämnesteoretiska poäng eller ha oturen att få en som bara har drygt 20.” Så skriver Lars Melin, ledamot av UHÄ:s svenskgrupp, i Svenska Dagbladet. Sådana skillnader i utbildningsstandard är inte folkpartiet berett att acceptera. Vi för vår del står för kvalitet och likvärdig utbildning.

Jag skall ge ett par exempel. I förslaget om fortbildning för redan verksamma lärare framhåller man att grundskolan och dess undervisning är ett medel att utveckla samhället, att grundskollärarna skall svara mot kraven från samhällets sida. Lärarutbildningen skall, skriver man, klargöra sambandet mellan läroplanens utformning och uppgiften att bidra till att upprätthålla och vidareutveckla demokratin.

För oss är det självklart att all lärarutbildning och fortbildning skall ha barnets behov, kunskapstörst och upplevelsehunger som första utgångspunkt och att skolans huvuduppgift är att till alla elever förmedla goda kunskaper och färdigheter. Vi anser att en undervisning som tar den enskilda människan till utgångspunkt också kommer samhället till godo. När vi häromveckan i kammaren diskuterade SÖ:s förslag till ny tjänstekonstruktion framhöll skolministern att departementet endast såg detta som ett utredningsförslag. Jag måste då fråga Lars Gustafsson, socialdemokraternas företrädare här i kammaren, om SÖ:s syn på grundskolelärarens huvuduppgift också skall ses som ett utredningsförslag? Det är bara att beklaga att socialdemokraterna och centern inte har någon större respekt för värdet av gedigna kunskaper. Bägge partierna har dock uttalat sig positivt till ett närmare samarbete mellan Sverige och EG. Hur tror ni att svenskar som gått i skola med de nya lärarna skall kunna hävda vårt lands intressen i konkurrens med personer från skolor i Tyskland, Schweiz och Frankrike, där man inte skulle drömma om att ge behörighet åt en lärare som har endast en termins studier i sitt undervisningsämne? Eller ta Japan, där man inte anser att en lärare kan ha mer än ett ämne. Det är omöjligt att hålla sig å jour med utvecklingen i mer än ett ämne, säger man där. Hur skall då en svensk lärare med fyra ämnen kunna spänna över sex årskurser och dessutom följa utvecklingen och läsa nyutkommen litteratur? Resultatet är kristallklart. Våra barn får nöja sig med lärare med grunda kunskaper och sämre förutsättningar att väcka elevernas kunskapstörst samt därmed sämre förutsättningar att klara sitt jobb. När det gäller den gymnasiala yrkesutbildningen hävdar ni med bestämd het hur oundgängligt nödvändigt det är att göra den treårig. För en elektriker eller en processtekniker behövs det sex terminer för att få behörighet i ämnet, medan senareläraren får klara sig med en termin. Lärare med ett praktiskt estetiskt ämne behöver fyra terminers studier, anser ni, men en lärare som skall undervisa it.ex. historia skall klara sig med en termins studier. Vad är det för märklig syn på kunskaper? Tänk efter, ni inom majoriteten! Vilka av era lärare från skolan är det ni kommer ihåg i dag? Det är naturligtvis de som hade de bästa kunskaperna, de som kunde ge något mer än det som stod i läroboken, de som kunde väcka viljan att söka vidare. Själv minns jag bäst min historielärare. Hon kunde med en lysande ordmålning ge förutsättningarna för det politiska skeendet vid en given tidpunkt i samtliga länder i Europa. Och alla hennes elever brann av iver att själva ta reda på vad som hände sedan. Där var det inte fråga om en termins studier, inte! Häromdagen var utbildningsutskottet på studiebesök i Spånga. Där träffade vi Ove Sandström, som med entusiasm och enorma kunskaper demonstrerade den biologiska institution han byggt upp på skolan. Alla jordens klimatzoner var representerade med levande djur och växter. Där fanns också ett råttlaboratorium för genetiska studier. De flygande hundarna fick bli utgångspunkt för studier av ekolodssystemet. Det var svårt att få eleverna därifrån när lektionerna var slut. Det är sådana upplevelser som kommer att bli alltmer sällsynta i en skola där eleverna måste nöja sig med lärare med en termins studier. Folkpartiet har i alla sammanhang hävdat att det måste vara god kvalitet på den undervisning som ges i vår obligatoriska skola. Det klarar man bäst genom att ha lärare med god utbildning och djupa ämneskunskaper. Majoritetens förslag innebär att man ger avkall på de kraven. Tidigarelärarna skall i alla ämnen spänna över ytterligare en årskurs, och senarelärarna skall undervisa i fyra ämnen i stället för tre och hålla ämnena aktuella i sex årskurser samtidigt i stället för tre. Det är klart att detta går ut över kvaliteten. Folkpartiet kan inte acceptera det.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 Vi redovisar där skälen till att vi inte har tagit ställning till de konkreta förslagen, som dessutom gäller en utbildning som vi har reserverat oss mot.

Herr talman! Jag skall först mycket kort ge ett par kommentarer till de föregående inläggen och de reservationer som har berörts där. Vis av skadan från föregående debatt skall jag avstå från att göra några värdeomdömen. Det är ju inte alltid så populärt. Jag skall bara peka på ett par konsekvenser, så får andra dra slutsatserna därav. I den första gemensamma reservationen talar reservanterna varmt om kvalitet, och det har både Birgitta Rydle och Ylva Annerstedt gjort nu. De påstår att man i beslutet om lärarutbildningen har satt enhetlighetsprincipen före elevernas behov av lärare som har fått en lämplig utbildning för sina uppgifter i de olika årskurserna. Det är faktiskt detta som mycket av denna debatt handlar om — att ge eleverna lärare som har fått en lämplig utbildning, i det här fallet i engelska. Men där är inte moderaterna och folkpartisterna särskilt benägna att se till att kvaliteten höjs. Om man hade stött det förslag som centern och vpk har fört fram i det här fallet hade det blivit en väsentlig förbättring av tidigarelärarutbildningen, till fromma just för eleverna — exakt det som man pekar på i reservationen. Men man är som sagt inte särskilt benägen att medverka här, utan med sitt tysta stöd hjälper man regeringen attse till att lärarutbildningsreformen blir litet sämre än vad den hade behövt vara. I det särskilda yttrandet redovisar man från moderaterna och folkpartiet att man visserligen har lagt förslag om hur alternativa lärarutbildningar skall utformas men att man inte har någon uppfattning om konsekvenserna, som man inte kan överskåda. Därför avstår man också från att ha en åsikt ens om hur många lärare vi kan behöva i framtiden. Det tycker jag också är betecknande. Jag skall sedan gå över till det som jag anser vara huvudfrågorna i dag, nämligen engelskans ställning i lärarutbildningen samt dimensioneringen och lokaliseringen av utbildningarna. Jag måste här vända mig till Lars Gustafsson som majoritetsföreträdare, även om jag tycker att det på något sätt blir litet orättvist. Jag vet ju att Lars Gustafsson har precis samma uppfattning som jag i de här frågorna. Det har han nämligen gett uttryck för i det föregående betänkande som behandlade lärarutbildningen och som också är refererat i det aktuella betänkandet. Då var vi helt överens om att lärare för tidigare årskurser måste ha kompetens att undervisa i engelska i årskurserna 1 och 6, eftersom en så stor andel av dagens skolenheter omfattar endast lågoch mellanstadiet. Jag antar att Lars Gustafsson fortfarande är överens med mig om att det bör vara på det sättet. Detta har riksdagen också talat om för regeringen, och regeringen har sedan gett ett uppdrag till UHÄ att utforma en utbildningsplan. UHÄ har då konstaterat att detta förslag egentligen är det allra bästa och att det borde vara på det sättet. Men, framhålls det, man har genom den ram som gäller i övrigt känt sig förhindrad att lägga fram ett sådant förslag. Man gör alltså det näst bästa, föreslår ett som vi tycker otillfredsställande sätt att komma runt det hela på. Man talar ju om att ungefär en fjärdedel av de här lärarna skulle få kompetens. Detta får man respektera. Men jag tycker att den naturliga följden borde ha varit att regeringen hade kommit tillbaka hit till riksdagen och redovisat skälen till att man inte kan uppfylla de krav som riksdagen har ställt samt bett om att frågan återigen prövas. Därvid skulle det finnas två alternativ: att göra som UHÄ nu föreslår eller att förlänga utbildningstiden, som vi föreslår. Men det har regeringen inte gjort, utan man har bara i en skrivelse till riksdagen meddelat hur man har gått till väga. Nu har vi möjlighet att ändå diskutera detta, eftersom det finns motioner kvar att behandla sedan i våras, vilket gör det möjligt att ta upp den här frågan. Men detta var i varje fall inte regeringens avsikt. Den nonchalans som regeringen med detta förfaringssätt visar gentemot riksdagen tar sig ytterligare uttryck genom att utbildningsministern inte ens har kommit hit i dag för att delta i diskussionen och svara på de frågor som vi tycker att det finns anledning att ställa. Därför måste jag naturligtvis i stället rikta dessa frågor till Lars Gustafsson, även om jag tycker att han inte är särskilt medskyldig. För att i någon mån avskräcka oss i utbildningsutskottet från att lägga fram förslag om förlängning av utbildningstiden har man från utbildningsdepartementet redovisat ett antal kostnader som det här skulle föra med sig. Jag skall inte fördjupa mig särskilt mycket i dessa, eftersom Lars Gustafsson inte heller kan rå för att denna beräkning har gjorts. Låt mig bara konstatera att den kostnad för utbildningen som man här redovisar är felaktigt beräknad. Den är baserad på årsstudieplatser. Här handlar det ju om 20 poäng. Det gäller alltså ett halvt år, vilket gör att den beräknade utbildningskostnaden i stort sett skall halveras. Enligt uppgifter från UHÄ skulle merkostnaden för utbildningen bli ca 12 milj.kr. Denna kostnad skulle dessutom falla ut hösten 1992. Det låter inte alltför avskräckande att förutse att vi då skulle kunna finansiera merkostnaden. Det har också redovisats, att om man ger de nya lärarna en bättre utbildning i engelska, skulle det uppstå ett fortbildningsbehov när det gäller de nu tjänstgörande lärarna. Jag måste fråga Lars Gustafsson: Uppstår inte detta fortbildningsbehov i alla fall? Nog måste väl de lärare som nu undervisar i engelska på lågstadiet och på mellanstadiet ha dessa fortbildningsbehov vare sig vi förändrar den nya lärarutbildningen eller inte. Skall de siffror som nu anges, dvs. 90 alternativt 120 milj.kr., uppfattas som ett mått på vad fortbildningsinsatserna för samtliga i dag yrkesverksamma lärare skall få kosta? Skall detta tas som ett uttryck för regeringens vilja när det gäller att satsa de pengar som behövs, eftersom man nu har satt prislapp på fortbildningen av lärare i just engelska? En annan fråga som man även måste ställa sig gäller uppgiften — som även den finns i detta papper från utbildningsdepartementet — att det omedelbart uppstår en lönekostnad, om vi ger dessa lärare en bättre utbildning. Man har därvid värdesatt dessa 20 poäng till att motsvara en lönegrad för samtliga lärare, vilket skulle innebära en merkostnad på i runt tal 96 milj.kr. Jag kan förstå om lärarnas fackliga organisationer slickar sig om munnen, för också här har de ju så att säga fått veta vilket pris som sätts på den nya lärarutbildningen. Varje ytterligare 20-poängsbetyg som utbildningen innehåller berättigar till en lönegrad — det är ju vad som i princip går att utläsa av detta papper. Det är rätt uppseendeväckande att man från regeringens sida lämnar sådana uppgifter. UHÄ-förslaget innebär att ungefär en fjärdedel av de nya lärarna skall få denna kompetens i engelska. Man säger att detta bör räcka för att kunna förse de skolor med lärare som har en sådan organisation och är så belägna att de inte kan klara engelskundervisningen på annat sätt. Då blir min fråga till Lars Gustafsson: Om man nu kan styra utbildningen så, att en fjärdedel av kandidaterna ägnar sig åt denna längre utbildning i engelska, hur i all sin dar skall man sedan kunna se till att just dessa lärare hamnar på de rätta skolorna? Skall man ge dem ett slags yrkesförbud, förbjuda dem att tjänstgöra på andra skolenheter? Annars kommer ju den här ekvationen inte att gå ihop. På de andra skolorna, de skolor där denna fjärdedel lärare inte skall finnas, kommer det inte att tjänstgöra tidigarelärare med kompetens i engelska. Av detta kan man väl dra slutsatsen att engelskundervisningen då skall skötas av lärare med utbildning för senare årskurser. Och dessa börjar som bekant att undervisa i årskurs 4. Konsekvensen av detta blir att man i realiteten sanktionerar en förändring av läroplanen. Läroplanen säger att engelskundervisning skall börja i årskurs 3. På tre fjärdedelar av skolorna kommer man nu inte att ha kompetenta lärare. Alltså flyttar man engelskundervisningen till årskurs 4. Då säger naturligtvis någon här att detta ju redan sker i dag. Jo visst, men detta är fel, och det borde egentligen vi som är ledamöter av utbildningsutskottet i stället beivra. I den gällande läroplanen står det ju att engelskundervisning skall börja i årskurs 3 om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Som särskilda skäl anges t.ex. att man har en mycket hög andel av invandrarbarn, så att barnen har svårigheter att, förutom sitt eget språk, lära sig svenska. Att samtidigt också lära sig engelska skulle bli en alltför stor belastning. Men här skaffar man sig plötsligt ett helt annat skäl, dvs. att det inte kommer att finnas kompetenta lärare. Frågan till Lars Gustafsson blir alltså: Är avsikten att undervisningen i engelska fortsättningsvis som regel skall starta i årskurs 4 och läroplanen därmed förändras? Det finns många ytterligare saker som skulle kunna tas upp beträffande detta. Men min taletid rinner i väg, varför jag bara skall säga några ord om dimensioneringen. Redan när vi förra gången fattade beslut, vilket innebar att ämneslärare skulle försvinna från Karlstad och att lärarutbildningarna i Kalmar samt Gävle-Sandviken skulle läggas ned, sade vi från centerpartiets sida klart ifrån att beslutet var felaktigt, eftersom det grundade sig på siffror för dimensioneringen som inte längre håller. Det var inte särskilt svårt att vara förutseende vid detta tillfälle. Men det fanns ändå en majoritet i riksdagen som tyckte annorlunda. Jag frågar Lars Gustafsson: Har man inte upptäckt att det nu finns ännu tydligare signaler om att vi är på väg mot en lärarbrist? UHÄ talar i sin anslagsframställan mycket klart om att vi nu kraftigt måste öka dimensioneringen av lärarutbildningen. Därför känns det med förlov sagt litet konstigt att utskottsmajoriteten kategoriskt och utan några som helst argument vidhåller de tidigare ställningstagandena. Man konstaterar bara att beslut har fattats tidigare och att detta står fast. Man för icke med något enda ord ett resonemang om den förändrade situation som vi nu befinner oss i. Då blir min fråga till Lars Gustafsson: Har man från utskottsmajoritetens sida inte upptäckt att vi framdeles kommer att få ett betydligt större behov av lärare än det som låg till grund för det tidigare beslutet? Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 4, 5 och 6.
Herr talman! Det finns anledning att något kommentera det som Larz Johansson tog upp när det gäller förslaget om utvidgning av lärarutbildningeni engelska. Vad han nogsamt undvek att tala om är att vårt förslag faktiskt också ger utrymme för engelskundervisning åt alla lärare som skall undervisa mellan årskurs 1 och årskurs 6. Vi menar nämligen att deras spännvidd skall begränsas till att omfatta årskurserna 1—6, och däri ingår utrymmet för engelska. Om riksdagen bifaller majoritetens förslag kan man råka ut för att i årskurs 7 få en lärare som har utbildning i engelska om antingen 15 poäng eller 40 poäng. Enligt Larz Johanssons förslag kunde man möjligen minska skillnaden med 5 poäng, eftersom de s.k. tidigarelärarna skulle få utbildning om 20 poäng i engelska. Det är fortfarande folkpartiets förslag som erbjuder den högsta kvaliteten.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om hur folkpartiets förslag ser ut. Det förslaget nedröstades när vi fattade beslut om lärarutbildningen och är alltså inte längre aktuellt. Vad som nu är aktuellt är en skrivelse från regeringen där vi kan konstatera att regeringen inte följer det tidigare riksdagsbeslutet om att ge alla s.k. tidigarelärare kompetens att undervisa i engelska i årskurserna 1—6. Om man i folkpartiet är angelägen om att ge lärarna den möjligheten, borde man ha förenat sig med oss i den kritik som vi har riktat mot regeringen i det utskottsinitiativ som centern och vpk ville väcka i utbildningsutskottet. Då hade frågan förts tillbaka till regeringen med en beställning om att utbildning i engelska skall ingå för alla lärare. Det fanns inte tillstymmelse till sådan vilja hos folkpartiet.
Herr talman! Detta visar ju bara att folkpartiets förslag, som återfinns i reservationen, om att regeringen bör presentera ett nytt förslag till grundskollärarutbildning är välgrundat.
Herr talman! Med folkpartiets agerande blir det inte något nytt förslag från regeringen. Om vii alla de fyra oppositionspartierna hade enat oss på den här punkten, hade vi kunnat begära, vilket centern föreslog, att regeringen skulle återkomma och visa på vilket sätt riksdagsbeslutet beträffande utbildning om 20 poäng i engelska skulle förverkligas.

Herr talman! När regeringen föreslog ny utbildning för lärare i grundskolan utsattes det förslaget för en genomgripande kritisk granskning. En del av kritiken får väl betraktas som ganska perspektivlös och i stort sett syftande till att gottgöra egna skråintressen. Sådan kritik får lämnas därhän, eftersom riksdagen måste föra en politik med nationella perspektiv. Riksdagen har dessutom att följa upp tidigare beslut inom sina fackområden. I frågan om ny lärarutbildning för grundskolan ledde dessa senare nämnda beaktanden till att en bred uppgörelse kunde träffas om hur den nya utbildningen skulle se ut. Bakom detta beslut stod socialdemokraterna, centern och vi i vpk. Beslutet innebar långtgående förändringar av det ursprungliga regeringsförslaget. Riksdagen förlängde lärarutbildningen i förhållande till ursprungsförslaget. Dessutom betonade riksdagen ämnesanknytningen i lärarutbildningen. Vissa kompetensområden för de blivande lärarna pekades speciellt ut. Ett sådant område är kompetens för de s.k. tidigarelärarna att undervisa i engelska. Av den redogörelse som regeringen lämnat till riksdagen framgår att denna kompetens inte ingår i regeringens förslag till ny lärarutbildning. I detta avseende följer alltså inte regeringen riksdagens beslut. Från vpk:s sida insåg vi redan när regeringens proposition behandlades att situationen skulle bli denna, och vi föreslog följaktligen en utbildning om 160 poäng för de s.k. tidigarelärarna. Vi följer nu upp vår ståndpunkt genom att föreslå en utbildning som ger lärarna kompetens att undervisa i engelska. På denna punkt kan man nu konstatera att det inte längre finns någon bred enighet i riksdagen. Man får förmoda att socialdemokraterna nu själva är beredda att förorda en lärarutbildning som saknar den politiska bas som ursprungsförslaget hade. Det handlar inte bara om en utarmning av utbildningen i ämneshänseende, utan det handlar också, såvitt det nu går att bedöma, om ytterligare ett hinder för att skapa färre tjänstekonstruktioner för lärare i grundskolan. Det är förundrande att se hur folkpartiet och moderaterna agerar i detta sammanhang. De väljer att helt ställa sig vid sidan om, och det förslag till utbildning som de presenterar saknar helt möjlighet att vinna majoritet i riksdagen. Ville dessa partier verkligen åstadkomma en förbättring av lärarutbildningen, kunde de få till stånd en ökning av ämnesfördjupningen i lärarutbildningen genom att ansluta sig till vår och centerns gemensamma reservation om en förlängning av utbildningen för de s.k. tidigarelärarna. Tyvärr verkar det som om folkpartiet inte tänker utnyttja detta tillfälle. Genom sitt agerande följer folkpartiet heller inte upp sin tidigare kritik beträffande för få poäng i enskilda ämnen. Det är att beklaga att moderater och folkpartister väljer att moralisera i stället för att praktisera politik. Herr talman! I betänkandet föreslår vi tillsammans med centern ytterligare orter för lokalisering av dels den nya grundskollärarutbildningen, dels ämneslärarutbildningen. Att lokalisering av högre utbildning är ett verksamt regionalpolitiskt instrument är ett känt förhållande. Det är naturligtvis ett av motiven när vi föreslår att lärarutbildning av grundskollärare förläggs till Kalmar och Gävle-Sandviken. Regionalpolitiska hänsyn ingår naturligtvis också som ett motiv när vi föreslår att utbildning av ämneslärare förläggs till Karlstad. Vi vet också att det inom en snar framtid kommer att behövas fler utbildningsplatser för lärare i grundskolan än vad dagens dimensionering av denna utbildning medger. Trycket kommer att öka när det gäller fortbildningsinsatser för i dag verksamma lärare, och närhet till utbildning är en inte oväsentlig faktor när det gäller människors benägenhet att ta del av utbildningsutbudet. Det är enligt vår mening så att en ökad närhet till lärarutbildning ger bättre möjligheter att rekrytera studenter med exempelvis naturvetenskaplig gymnasieutbildning som bas. När det gäller ämneslärarutbildning i Karlstad och vårt förslag att sådan utbildning bör anordnas där kan sägas följande. Förutom att vi beaktar regionaloch fördelningspolitiska skäl handlar det om att vi vill stärka den ämnesteoretiska kompetensen vid högskolan. Vi ser det som naturligt att högskolan inom en snar framtid får fasta forskningsresurser, innan man hinner att i väsentliga delar av sin verksamhet göra sig beroende av det lokala näringslivet. En ökad ämnesteoretisk kompetens gynnar lärarutbildningen för grundskolan. Tillsammans med fasta forskningsresurser bidrar den aktivt till att ”avgymnasifiera” högskolan. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där vpk finns med. Jag vill avsluta mitt anförande med att ställa ett par frågor till Lars Gustafsson. Vad är det för fel i att förlänga lärarutbildningen med avseende på kompentensen i engelska för de s.k. tidigarelärarna? Vad är det för fel att redan nu fatta detta beslut, så att man bättre kan utnyttja utbildningen i framtiden?
Herr talman! Björn Samuelson sade att det är att beklaga att folkpartiet lägger fram förslag som inte kan vinna majoritet i riksdagen. Jag skulle med fog kunna säga detsamma till Björn Samuelson. Det finns en lång rad frågor där vpk inte har den minsta chans att få majoritet i riksdagen för sina förslag utan där man i stället kunde ansluta sig till exempelvis folkpartiets förslag, om man vill ha större framgång. Vårt förslag hävdar att vi skall ha en grundskola där lärarna har goda grundkunskaper. Det fortsätter vi att hävda, även om vi i det här fallet inte kan få en majoritet att ansluta sig till det förslaget.
Herr talman! Ylva Annerstedts replik visar att man i folkpartiet inte vill vara med och påverka kvaliteten i lärarutbildningen såsom den nu kommer att se ut. Det finns ytterligare exempel i detta betänkande där folkpartiet inte vill vara med och påverka därför att man inte får just den utbildning man vill ha. På annat sätt kan jag inte tolka den situationen att folkpartiet också struntar i om vi får en lärarutbildning i Kalmar och Gävle—-Sandviken eller en ämneslärarutbildning i Karlstad. När det gäller ämneslärarutbildningen kan väl inte folkpartiet ha någonting emot att man stärker den ämnesteoretiska kompetensen vid högskolan i Karlstad genom att förlägga ämneslärarutbildningen dit? Om ni har invändningar mot högskolan i Karlstad eller ämneslärarutbildningen som sådan, så vore det intressant att få ta del av dessa invändningar.

Herr talman! De grundläggande besluten om en ny lärarutbildning togs ju av riksdagen på våren 1985, och skälet till att det nu kommer upp vissa frågor som berör lärarutbildningen är dels regeringens skrivelse till riksdagen i frågan, dels att ett antal motioner har väckts under den allmänna motionstiden. Det finns ingen anledning för mig att nu gå igenom hela frågan om lärarutbildningen på nytt. Jag gör i stället så att jag går direkt på en del av reservationerna och kommenterar dem. Moderaterna och folkpartiet har 1985 tagit avstånd från den beslutade lärarutbildningen, och som vi hörde följer de nu upp sina tidigare ståndpunkter i två reservationer, nr 1 och 3. Jag tycker det är föga mening i att ha en debatt i de grundläggande avseenden som utgör skillnaden mellan å ena sidan s, c och vpk och å andra sidan m och fp. Det har inte kommit till särskilt mycket nytt sedan våren 1985 i dessa grundläggande avseenden som motiverar att man tar upp en stor debatt nu igen. I reservation 2 har centern och vpk förordat en ökning av utbildningen för tidigarelärare med 20 poäng till 160 för att rymma engelskan för alla lärarstuderande. Socialdemokraterna kan av kostnadsskäl inte tillstyrka detta förslag. Utskottet begärde och fick från departementet en kostnadssammanställning, som var uppdelad på utbildningskostnader, studiemedelskostnader, fortbildningskostnader och lönekostnader. Vissa av dessa poster kunde man beräkna, men för andra var det mera skattningar och antaganden om framtiden som gjordes. Jag har ingen anledning att gå in på siffrorna — det är inte utskottets siffror utan departementets. Larz Johansson uttryckte det så att siffrorna var till för att avskräcka utskottet. Jag vet inte det. Syftet var att få något slags uppfattning om kostnaderna. När förslaget om förlängning kom föreställde man sig ju att det skulle bli några kostnader som kommer till, och det var väl bra att få någon uppfattning om dem? Men jag lämnar alltså siffrorna därhän. Jag konstaterar bara att det uppstår vissa kostnadspåslag — vilket Larz Johansson också medgav — och vi har alltså inte möjlighet att biträda dem. Utskottet har inga egna resurser att prestera egna kostnadssammanställningar, och delade meningar kan alltid finnas om enskildheter i sådana här sammanhang. Även om man avstår från alla försök att göra några bedömningar av kostnadsposterna, blir det som jag sade ändå vissa ytterligare kostnader som man inte kommer ifrån om man förlänger utbildningen. När en förlängning således inte står oss till buds, får vi överväga andra möjligheter. Det som vi har pekat på är ytterligare fortbildning av lärare, anlitande av senarelärarna i vissa sammanhang och en viss styrning av lärarna med tillval i engelska. Utskottet utesluter inte heller att man sedan en viss erfarenhet vunnits kan fundera på att överväga andra lösningar inom den givna tidsramen på 140 poäng. Detta har debatterats ganska mycket utifrån ett perspektiv, nämligen problemet med lågoch mellanstadieskolor i vissa regioner. Jag medger att man inte skall blunda för att det finns problem med dem. Det är ingenting akut, men på sikt kan det givetvis bli problem, och därför är detta värt att ha under observans. Uttalandena från centern och i någon mån från vpk tycker jag är något överdrivna. De nya lärarna blir ju i början en liten del av lärarkåren, det skall man komma ihåg. Dessutom borde väl också några senarelärare kunna komma till lågoch mellanstadieskolorna. Jag menar att det finns tid att överväga åtgärder om fördelningen av nya lärare skulle bli sådan som verken och vpk befarar. I anslutning till vad Larz Johansson sade om hur lärarna kommer att fördela sig på skolanläggningar kan man ändå ha den uppfattningen att de lokala myndigheterna borde ha någon möjlighet att påverka placeringen av lärarna på skolenheter. Alldeles utan möjligheter är de väl inte. När man hör en del inlägg kan man göra den reflexionen att det verkar som om det här skulle vara det allra sista beslut vi över huvud taget kommer att ta när det gäller lärarutbildningen. Det får naturligtvis bli så i detta som i många andra sammanhang, att man får vara beredd till omprövning av beslut om dessa visar sig vara mindre ändamålsenliga. Till slut några ord om frågan huruvida förslaget står i överensstämmelse med riksdagsbeslutet, som ju har figurerat i några anföranden. Vad man kan konstatera är att riksdagen tidigare har beslutat att 140 poäng skulle vara ramen. Sedan har man sagt att lärare för tidigare årskurser skall ha kompetens att undervisa årskurserna 1—6 i engelska. Detta leder till frågan: Vad är kompetens? UHÄ menar uppenbarligen att 15 poäng är vad som behövs. Det säger också departementschefen. UHÄ anser sig vara för sin del förhindrat att lägga fram förslag att alla skall ha detta, därför att man anser att det skulle gå utöver den ram som riksdagen har angett. UHÄ lämnar därför förslaget att en fjärdedel skall ha denna behörighet. Centern och vpk anser tydligen att också detta strider mot riksdagsbeslutet. Uppenbarligen har UHÄ resp. c och vpk olika tolkningar av riksdagsbeslutet i dess andra del. UHÄ anser tydligen att den del av riksdagsbeslutet som anger ramen till 140 poäng är det övergripande och det man håller sig till, annars skulle man ha föreslagit någonting annat än det man nu har gjort. Men om riksdagen tar ett nytt beslut i denna delfråga är det ju detta som gäller, och sedan kan man tills vidare lämna därhän spekulationer huruvida detta står i överensstämmelse med det tidigare riksdagsbeslutet eller inte. Detta får i så fall prövas i annan ordning, som har antytts i något sammanhang. Jag vill med detta kort och gott yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Först den formella frågan. Frågan är inte huruvida centern och vpk har en annan uppfattning än UHÄ, utan huruvida vi har en annan uppfattning än regeringen. UHÄ har fått ett uppdrag av regeringen att lägga fram ett förslag. Det är regeringen som har tolkat riksdagens beslut. Det har man gjort på det sättet att man inte har ansett det vara nödvändigt att återkomma till riksdagen med ett förslag utan enbart med en skrivelse, och denna i sin tur hade inte gett oss möjlighet att diskutera här i riksdagen, eftersom vi inte kan väcka motioner med anledning av skrivelser. Det fanns som sagt gamla motioner, som låg till grund för vårt agerande. Kostnadsfrågan är inte oväsentlig, Lars Gustafsson, eftersom det är det enda reella skäl som majoriteten anför för att inte göra den förändring som annars skulle ha varit alldeles nödvändig. Då är det naturligtvis en viss skillnad om kostnaden är ca 12 milj.kr., som UHÄ anger, eller 266 milj.kr., som departementspapperet anger. Det tror jag nog också Lars Gustafsson kan ge oss rätt i. Beträffande den fjärdedel av lärarna som skulle få kompetens är det naturligtvis så, att kommunerna själva i viss mån kan påverka förhållandena. Man kan utannonsera tjänster och söka lärare som har kompetens för att t.ex. undervisa i engelska i en lågstadieskola där det inte finns några andra lärare att ta till. Men hur skall den enskilda skolstyrelsen kunna påverka förhållandena om det inte finns några sökande? Det kan ju vara så, att lärare med erforderlig utbildning söker sig till andra kommuner, där det i och för sig kan finnas gott om lärare med kompetens att undervisa i engelska men där de ändå får en tjänst. På vilket sätt har majoriteten tänkt sig styrningen i detta avseende? Lars Gustafsson svarade inte på frågan om huruvida det här kan leda till en förändring av läroplanen — dvs. att man fortsättningsvis skall starta med undervisning i engelska i årskurs 4 i stället för, som i dag är fallet, i årskurs 3. Dessutom finns möjligheten — och denna utnyttjas på allt fler platser i landet —att starta med engelskundervisning före årskurs 3. Inom stadiet kan man ju förlägga undervisningen till den årskurs som man anser vara den lämpligaste. Det finns ett antal mycket lovande försök med engelskundervisning redan fr.o.m. årskurs 1, vilket dock helt skulle omöjliggöras om nämnda förslag förverkligas. En analys av konsekvenserna i detta sammanhang visar på detta. Lars Gustafsson berörde inte med ett enda ord dimensioneringsfrågan. Denna kvarstår således i allra högsta grad när det gäller de orter som riksdagen tidigare har beslutat om och som i fortsättningen inte skall ha någon lärarutbildning. Beslutet fattades ju på grundval av dimensioneringen, som var så ringa att det i praktiken innebar att det inte fanns något underlag för verksamheten. Nu vet vi att dimensioneringen skall utökas mycket kraftigt, och då är vår fråga: Har man från socialdemokraternas sida inte observerat detta förhållande?
Herr talman! Med anledning av Lars Gustafssons anförande vill jag göra en kommentar. Skälen till att vi nu driver frågan om en förlängning av utbildningen för s.k. tidigarelärare har jag tidigare redogjort för. Men det finns ytterligare ett skäl. Vi anser nämligen att det är värdefullt att studenterna får så klara besked som möjligt om hur lärarutbildningen kommer att se ut. Ett sådant klart besked kunde man ge studenterna genom att säga att utbildningen förlängs och kommer att omfatta 160 poäng i stället för att bara säga att frågan kommer att omprövas, därför att man vill se hur det hela kommer att te sig efter ett tag när verksamheten verkligen har kommit i gång osv.

Herr talman! Som representant för de socialdemokratiska ledamöterna från Kalmar län vill jag avge en röstförklaring. När beslutet om dimensionering och lokalisering av den nya lärarutbildningen fattades, tvingades vi konstatera att det inte fanns utrymme för en fortsatt lärarutbildning i Kalmar. Beslut om kompensation inom teknikområdet har därefter fattats. I årets anslagsframställning från UHÄ framhålls dock att behovet av lärare är större än man tidigare har kunnat bedöma. Med hänsyn till detta har samtliga partier i vårt län, tillsammans med både LO-distriktet och TCO-distriktet — skrivit till regeringen. Om regeringen bedömer att utbildningen behöver byggas ut, anser vi det vara naturligt att denna del av utbildningen förläggs till högskolan i Kalmar. I budgetpropositionen i januari får vi ett svar. Då bedöms dimensionering, lokalisering och finansiering i ett enda sammanhang. Därför avstår vi i dag från att ta ställning i lokaliseringsfrågan. Inte heller kan vi stödja utskottet, som enbart hänvisar till det gamla beslutet. Vi räknar med att regeringen tar intryck av de argument som vi har framfört i vårt brev.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 6 behandlas en rad motioner från den allmänna motionstiden, vilka berör hemspråksundervisningen. I en kommittémotion föreslår vi i moderata samlingspartiet vissa förändringar av formerna för hemspråksundervisningen i syfte att åstadkomma dels en effektivisering av undervisningen, dels mera restriktiva regler för rätten till hemspråksundervisning. När det gäller effektiviseringen tycker vi att man bör sätta in hemspråksundervisningen så tidigt som möjligt. För barn som kommer till Sverige i tidig ålder eller som är födda i Sverige förordas att hemspråksundervisningen koncentreras till förskolan samt grundskolans lågoch mellanstadier. För personer som har kommit till Sverige i något högre ålder får man givetvis anpassa hemspråksundervisningen till de individuella behoven. Med den här koncentrationen till förskolan samt lågoch mellanstadierna kommer — som vi ser saken — behovet av hemspråksundervisning att bli ganska litet på t.ex. högstadiet och i gymnasieskolan. Men om det skulle föreligga behov av hemspråksundervisning även på dessa stadier, anser vi det vara rimligt att studieförbunden eller invandrarnas egna organisationer får ta hand om undervisningen. Vidare menar vi att man, för att åstadkomma en bättre effektivisering, bör förlägga hemspråksundervisningen utanför det ordinarie schemat. Det gör det möjligt att samla barn från flera skolor och på det sättet skapa större och mera homogena grupper. Under mina resor ute i landet har jag haft tillfälle att konstatera att det är ett onödigt slöseri med resurser. På de olika skolenheterna sker nämligen undervisning med en elev och en lärare. I en annan skola i närheten kan det vara likadant, dvs. att en lärare har undervisning med en eller två elever. Om man förlägger denna undervisning utanför schemabunden skoltid och om man kan samla elever från olika skolor, blir undervisningen också rent pedagogiskt mera fördelaktig. I vår kommittémotion har vi också framhållit att man bör ändra på reglerna när det gäller rätten till hemspråksundervisning. Jag skall inte närmare beröra den utformning som vi hade tänkt oss. I samband med utskottsbehandlingen visade det sig ju att regeringen i juni i år införde nya regler, vilka alltså ännu inte har hunnit gälla särskilt länge. Vi kan därför acceptera utskottets avslag när det gäller denna del av vår kommittémotion. Givetvis kommer vi dock tillbaka till frågan, om det vid en utvärdering av de nya reglerna skulle visa sig att dessa inte är tillräckliga. När det däremot gäller förslagen till effektivisering, herr talman, vidhåller vi våra krav. Jag yrkar bifall till reservation 2 i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Folkpartiet har i sin motion om ett bättre resursutnyttjande för invandrarbarnen föreslagit att statsbidragen till hemspråk och undervisning i svenska som andraspråk skall slås ihop. Ett sådant schabloniserat bidrag borde fördelas till kommunerna med skolan som huvudman.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

Herr talman! Riksdagen har tidigare i år behandlat anslaget till hemspråksundervisning. I detta betänkande tas mera principiella frågor upp, t.ex. frågan om hemspråkets organisation. De båda talarna har här framfört olika åsikter. Folkpartiet anser att skolan skall vara huvudman för hela anslaget oavsett om undervisningen förekommer i förskolan eller i skolan. Moderaterna har den åsikten att hemspråksundervisningen i huvudsak skall förmedlas i förskolan på lågoch mellanstadiet. Utskottet har fått upplysningar om att SÖ, som haft regeringens uppdrag i denna fråga, har lämnat ett förslag till regeringen och att förslaget för närvarande behandlas i regeringskansliet. I nästa års budgetproposition kan alltså någon form av förslag förväntas från regeringen med anledning av bl.a. SÖ:s översyn på denna punkt.

Det exempel vi studerade gällde finska barn som fick inhämta sina kunskaper på finska. Genom statistiken kunde vi notera att just de finska barnen i nästan lika stor utsträckning sökte till och i samma utsträckning som svenska barn kom in på gymnasiet, och det är positivt. Utvecklingen är nu sådan att det kommer invandrare till snart sagt alla kommuner i landet, och många kommuner saknar naturligtvis erfarenhet på detta område.

Vi kommer att få anledning att vidare diskutera principerna när det gäller de två frågor som folkpartiet och moderaterna reservationsvis har framfört, och därför behöver debatten i dag inte förlängas. Jag yrkar för mitt vidkommande bifall till utskottets hemställan och avslag på de båda reservationer som är bifogade betänkandet.
Herr talman! Helge Hagberg sade i sitt anförande att invandrarbarn skall ha samma möjligheter att tillgodogöra sig fortsatt undervisning som de svenska barnen. Jag hoppas att han därmed inte menade att vi andra har en annan åsikt än denna — det är nämligen inte alls fallet. Det är emellertid så att färsk statistik visar att bilden av skolorna är en annan nu än tidigare. Allt fler invandrarbarn föds i Sverige. I Stockholms skolor var under det senaste året nästan två tredjedelar av. invandrarbarnen födda i Sverige. Det ställer naturligtvis helt andra krav på utnyttjandet av de resurser till hemspråksundervisning och svenska som andraspråk som står till förfogande. Det behövs alltså en betydligt större flexibilitet. Tallt större utsträckning måste hemspråksträningen sättas in i förskola och lågstadium. De invandrarbarn som kommer nu kanske kommer i högre åldrar och behöver svenska som andraspråk. Det förhållandet, som Helge Hagberg nämnde, att det nu finns invandrarkommuner över hela Sverige, ställer också andra krav på resursutnyttjandet. Det är alltså bakgrunden till folkpartiets kommittémotion om ett förändrat resursutnyttjande, där också huvudmannaskapet tas upp. Jag ser fram mot att riksdagen i budgetpropositionen får ett nytt förslag att ta ställning till.

Herr talman! Riksdagen fattade 1986 beslut om ändrade riktlinjer för invandrarpolitiken. Förändringen innebar bl.a. att ordet ”minoritetspolitik”, som fanns i de tidigare riktlinjerna från 1975, ströks. Vidare gavs begreppet ”valfrihet” en ny innebörd — en, anser jag, snävare betydelse än i de tidigare riktlinjerna. Meningen med lagstadgade bestämmelser till skydd för minoriteter är att man med vanliga demokratiska majoritetsbeslut ute i kommunerna inte kan garantera minoriteter vissa rättigheter. En språklig eller etnisk minoritet behandlas på ett sätt i en kommun och på ett annat sätt i en annan kommun. Dessutom kan undervisning, kulturstöd etc. för en minoritet inom en kommun genom åren variera så kraftigt att föräldrar som tillhör minoriteter har svårt att planera undervisningen för sina barn. Vi fick häromdagen en utmärkt demonstration av varför det behövs riktlinjer för minoritetspolitiken i Sverige. I Jokkmokks kommun fattades beslut om att säga nej till samernas begäran om en samisk förskola. Beslutet grundades inte på ekonomiska skäl, utan på principiella skäl. Bl. a. påstods att samer skulle få svårare på den svenska arbetsmarknaden om de fick gå på eget dagis. Denna motivering är synnerligen märklig. För det första innebär den att man underkänner de samiska föräldrarnas, ja, det samiska folkets rätt och kompetens att bestämma vad som är bäst för deras barn. För det andra innebär den att kommunfullmäktige i Jokkmokk har en kunskap som ännu ingen forskare vågar stå för, nämligen att barn som inte går på svenskspråkigt dagis skulle ha svårare att få jobb när de blir vuxna. I Gällivare däremot har samerna ett alldeles utmärkt eget samedagis. Samerna är desamma med samma önskemål i både Jokkmokk och Gällivare, men om de får det de önskar avgörs inte av dem själva utan av den svenskspråkiga majoriteten. Anta att samma principer skulle gälla för oss svenskspråkiga om vi vore i minoritet i landet: I en kommun skulle vi ordna dagis, i en annan inte; i en kommun skulle vi få svenskspråkiga klasser, i en annan kommun skulle vi få några lösa undervisningstimmar i hemspråket för att våra barn hjälpligt skulle lära sig att tala svenska. Jokkmokks kommun anser säkert att samerna är en utmärkt turistattraktion, på marknaden skall de visa upp sig i färggranna kläder och kasta lasso efter renar, men förståelsen av vad det innebär att bevara och vidareutveckla den samiska kulturen har man tydligen inte. Herr talman! Det är sådana här, säkert välmenande men patriarkaliska och ibland t.o.m. fördomsfulla beslut ute i kommunerna som gör det nödvändigt att ha en genomtänkt minoritetspolitik. Samiska och finska är två urgamla svenska språk. Genom invandringen har dessutom finskan blivit vårt största minoritetsspråk. I Sverige finns några estniska skolor, det finns en fransk skola, vi har en tysk skola med anor från 1400-talet, det finns judiska skolor. I samtliga dessa skolor har minoriteten ett eget avgörande inflytande. Den finskspråkiga delen av den svenska befolkningen är i stort sett lika stor som den finlandssvenska befolkningen i Finland. I Finland har man bestämmelser som kräver inrättandet av svenska skolor om den svenskspråkiga befolkningen har en viss storlek. Det finns många finska politiker som vill ta bort dessa bestämmelser. De motiverar detta bl.a. med hur godtyckligt undervisningen i finska sköts i Sverige. Det är reminiscenser av fennomanin. Då sade man i Finland: Ryssar vilja vi inte bliva, svenskar kunna vi inte bliva, låtom oss bliva finnar. Jag skulle vilja travestera fennomanins slagord och på tal om den finska minoriteten i Sverige säga: Finnar kunna vi inte bliva, svenskar vilja vi inte bliva, låtom oss bliva Sverigefinnar. Det är en Sverigefinsk minoritet vi i dag har. Den kommer att förbli vår största språkliga minoritet. Men genom våra beslut gör vi den Sverigefinska minoriteten till ett slags ständiga invandrare i behov av patriarkaliskt stöd från majoritetsgruppen. Det finns i dag inte en enda grundskola eller utbildningslinje inom grundskolan som styrs av den Sverigefinska minorite ten. Vi har finska klasser i många kommuner, hemspråksundervisning osv., men ramarna är så vida att man ur föräldrarnas synvinkel kan uppfatta det som rent godtycke. Det är dags att nu stärka det finska språkets ställning i svenskt utbildningsväsende. Dessutom stärker vi då indirekt det svenska språkets ställning i Finland. Utöver de dåliga möjligheterna till medinflytande från minoritetsgruppens sida präglas finskundervisningen och hemspråksundervisningen i övriga språk av vad man kan kalla handikappsynen: man läser finska eller ett annat minoritetsspråk därför att man inte kan svenska. De kulturella fördelarna med undervisningen tonas ned. Detta framgår med önskvärd tydlighet av en annan motion, där det föreslås att hemspråksundervisningen företrädesvis skall förläggas till förskolan och lågstadiet, endast undantagsvis till högstadiet. Sverige har råd att ha en kulturellt inriktad hemspråksundervisning genom hela grundskolan, och det är rimligt att införa vissa regler som garanterar medinflytande för minoriteterna när det gäller planeringen av undervisningen. Sverige har dessutom ekonomisk och kulturell nytta av att många människor i vårt land får goda kunskaper i så många språk som möjligt. Frukterna av hemspråksundervisningen börjar nu synas: Eleverna som lämnar skolan får jobb i exportindustrin, inom biståndsprojekt världen runt OSV. Herr talman! Jag har i motion 1986/87:Ub830 också diskuterat vikten av en förändrad Sverigebild i skolan och i undervisningen. Vi har de senaste dagarna påmints om att rasistiska element åter lyfter upp handen till Hitlerhälsning i vårt land. Grupperna är än så länge små, men man kan inte bortse från att det sker en utveckling liknande den i Frankrike och Norge. Enligt min mening har många av de här ungdomarna som demonstrerar med Sverigepartiet och andra rasistiska grupperingar fått en skev historieoch samhällskunskapsundervisning i skolan. Det är 1800-talets nationalstatsidé, drömmen om en homogen nation, ett folk, ett språk, en kultur som slår igenom trots läroplanens vackra ord om internationalisering i undervisningen. Vad har de här ungdomarna fått lära sig om samer, Sverigefinnar, valloner, judar och zigenare som medskapare i Sveriges historiska utveckling? Vad har de fått veta om dagens invandrare? Vet de att man faktiskt kan födas i vårt land med samiska eller finska som sitt modersmål? Det vi behöver är inte litet lätt polityr i form av ökad information om dagens flyktingar och invandrare, det är en på djupet förändrad undervisning i den svenska historien och om den svenska kulturens framväxt. Då kan eleverna få lära sig att i frasen ärans och hjältarnas språk finns bara ett enda ord som är ursprungligt nordiskt, nämligen ordet och. Allt det andra är inlånat under olika perioder, och det försämrar inte vår svenska kultur. Den blandningen är något att vara stolt över! Vi bör dessutom vara så stolta över vårt eget språk att vi kräver behörighet och kunnighet av de lärare som skall lära invandrare vårt språk som andraspråk. Vi får hoppas att den nya grundskollärarutbildningen kan ändra på förhållandet. Nuvarande bristfälliga tillgång till kompetenta lärare i svenska som andra språk är en skymf mot vårt eget språk. Herr talman! Sverige behöver utöver invandrarpolitiken en genomtänkt minoritetspolitik. Sverige behöver språkkunniga medborgare, vi behöver en ny Sverigebild i undervisningen. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till motion 1986/87:Ub829 yrkande 1 beträffande skyldigheten för kommuner att inrätta finskspråkig utbildningslinje inom grundskolan eller Sverigefinsk skola. Jag yrkar också bifall till motion 1986 87:Ub830 yrkande 3 beträffande behörighetsregler som kompletteringsutbildning för lärare i ämnet svenska som andraspråk.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig varför regeringen inte har använt de medel som har stått till dess förfogande för insatser mot aids under budgetåret 1986 86:171 om särskilda medel för bekämpningen av aids. Jag föreslog då bl.a. att en medelsram av sammanlagt 150 milj.kr. skulle anvisas för programmets genomförande under budgetåren 1986 88. Riksdagen har också beviljat medlen med 75 milj.kr. för varje budgetår förutom medel till forskning m.m. Det är naturligt att viss förberedelsetid krävs innan ett så omfattande program kan börja realiseras i alla delar. Det är vidare naturligt att viss tid förflyter från det att medel till ett visst projekt beviljas och till den tidpunkt då medlen rekvireras. Riksrevisionsverket har endast redovisat den konkreta utbetalning av medlen som skett under budgetåret 1986/87 och då kunnat konstatera att ganska exakt 22 milj.kr. stått kvar som en reservation till nästa budgetår. I själva verket föreligger beslut som innebär att strax över 70 milj.kr. disponerats för ändamålet under budgetåret 1986/87.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det var våren 1986 som riksdagen beslöt att det omedelbart behövdes ett omfattande åtgärdsprogram för att bekämpa immunbristsjukdomen aids. I beslutet sades det bl.a. att en stor kampanj behövdes ute i skolorna för att alla ungdomar skulle nås av informationen. Det är det förebyggande arbetet som är det allra viktigaste vid bekämpningen av smittspridningen. Det har genomförts ett antal regionala konferenser för att få fart på arbetet i skolorna. Skolöverstyrelsen har under det här året kommit med ett förslag om en avsevärt utvidgad lärarfortbildning. Jag har tidigare ställt frågan varför regeringen inte har sett till att skolöverstyrelsen har fått de resurser som behövs för dessa insatser. Socialministern har då sagt att jag skall vänta tills budgetpropositionen läggs fram — en budget som alltså handlar om ett följande budgetår. Jag menar för min del att det inte är naturligt att acceptera den typ av fördröjningar som socialministern här talar om. Det var alltså förra våren som riksdagen gav klartecken till detta program. Självfallet borde det omedelbart ha satts i gång insatser så att fortbildningen kunde ske utan dröjsmål. Nu har man väntat, och det har dröjt alltför länge innan skolöverstyrelsen har kommit med sina insatser. Och när skolöverstyrelsen väl kommer med dessa får man alltså nej av regeringen. Jag tycker fortfarande att regeringens handläggning av denna fråga är anmärkningvärd — den är långsam, och den har krönts av okloka beslut när regeringen har förvägrat skolöverstyrelsen de medel som verket självt anser vara nödvändiga.
Herr talman! Jag kan instämma i Daniel Tarschys argumentering när han säger att han tidigare har frågat mig angående medlen till skolöverstyrelsen. Jag har också redovisat för Daniel Tarschys att man har fattat beslut om sådana medel, Det pågår informationsverksamhet i skolorna på alla håll. Jag skall just i dag till en skola för att vara med vid en sådan information. Men den fråga som Daniel Tarschys ställde tycker jag inte att han har berört i sin debatt med mig. Jag tycker att det är ganska underligt att han ifrågasätter att alla medel kanske inte hinner utbetalas under den tid som det gäller. Jag har också talat om att det finns beslut om medel på över 70 milj.kr. Daniel Tarschys som är professor och som dessutom har varit ordförande i förvaltningsutredningen borde ha kunnat förstå detta utan att ställa en fråga. Men, Daniel Tarschys, jag kommer att flitigt och villigt ställa upp och besvara alla frågor som Daniel Tarschys ställer till mig.

Herr talman! Jag förstår givetvis att det rent tekniskt kan redovisas reservationer när beslut inte har hunnit sättas i verket. Men det olyckliga är ju att regeringen inte har planerat åtgärderna i sådan tid att de har hunnit sättas i verket under den period då medlen funnits tillgängliga. Med en snabbare och mer beslutsam planering hade det varit möjligt att få fram insatserna tidigare, och det är det som jag tycker att regeringen borde ha gjort. När det dessutom är så att regeringen, då den har pengar till sitt förfogande, säger nej till viktiga insatser som landets främsta experter på aids anser vara nödvändiga och som även socialstyrelsen och skolöverstyrelsen anser vara nödvändiga, tycker jag att regeringen inte har handskats väl med de anslag som riksdagen har beviljat. Det är denna synpunkt som jag har framfört några gånger här i kammaren till socialministern.
Herr talman! Regeringen har hela tiden arbetat så snabbt som den har kunnat. Den har informerat och åtgärder har godkänts av aidsdelegationen. Att vi måste säga nej till vissa framställningar om bidrag är naturligt. Men vi har inte sagt nej till skolöverstyrelsen och kommer inte heller att säga nej till socialstyrelsen.

Herr talman! Det var inte vilka framställningar som helst som jag talade om, utan det var framställningar från socialstyrelsen och skolöverstyrelsen. Nu kommer det ett välkommet besked från socialministern om att regeringen inte kommer att säga nej till den framställning som kom från socialstyrelsen i våras. Min invändning har varit att regeringen borde ha sagt ja till den omedelbart för att det arbete som socialstyrelsen anser vara omedelbart nödvändigt sätts i gång. Socialministern säger att regeringen kommer att säga ja till framställningen — jag antar då att hon menar i budgetpropositionen. Men det gäller ju ett budgetår som ligger så att säga ett år senare än den tidpunkt då man borde ha satt fart på arbetet inom socialstyrelsen. När det gäller skolöverstyrelsen förstår jag inte vad socialministern menar, eftersom regeringen bevisligen har sagt nej till en stor del av de pengar som skolöverstyrelsen anser vara nödvändiga. Det framgår av det beslut som regeringen själv har fattat.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillförsäkra blivande pensionärer adekvat information om deras pensionsvillkor i god tid före pensionstidens inträde. Informationen till personer som omfattas av den allmänna försäkringens pensionsregler har intensifierats under senare år. För budgetåren 1984 87 har riksförsäkringsverket anvisats medel för utsändande av särskilda pensionsförsäkringsbesked till alla försäkrade i åldern 55—64 år resp. 50—55 år. För innevarande budgetår har verket fått medel för att sända ut sådan information till försäkrade som fyller 50 eller 64 år. Beskeden avser information om intjänade pensionspoäng och hur stor vars och ens pension kan beräknas bli. Avsikten är att sådan information skall skickas ut även i fortsättningen till olika åldersgrupper. Två och en halv månad före den månad en blivande pensionär fyller 65 år får han eller hon en avisering från försäkringskassan om sin pension. I det sammanhanget ges också information om de olika tilläggsförmåner till pensionen som kan utges och hur man ansöker om dessa. Det har också blivit allt vanligare att försäkringskassorna går ut med riktad information till pensionärsorganisationer etc. angående pensionsförmånerna inom den allmänna försäkringen. Den som anser sig behöva ytterligare information har alltid möjlighet att vända sig till försäkringskassan för att få sådan. Detta påpekas också i den skriftliga informationen. Den information som går ut till blivande pensionärer är som framgår av vad jag sagt mycket allsidig. Min ambition är att den skall förbli det även i framtiden.

Herr talman! Det kan naturligtvis finnas problem för blivande pensionärer som har andra pensioner, utöver den allmänna tjänstepensionen. Det känner försäkringskassan inte till. Då måste man få sin information från något annat håll. Jag kan informera Elisabeth Fleetwood om att jag tillhör den åldersgrupp som två och en halv månader i förväg har fått den, som jag tycker, alldeles utmärkta skriften om ålderspensionen. Jag är inte högutbildad, men jag har ändå lyckats förstå vad som står i denna broschyr. Jag beklagar om det är så att tjänstemännen på försäkringskassorna inte kan klargöra dessa frågor för människorna. Det är möjligt att det går att förlänga tidsperioden på två och en halv månader.Jag skall diskutera den saken med riksförsäkringsverket. Men att räkna ut sin egen pension när man förutom ATP också har annan tilläggspension tror jag är svårt för alla, vare sig man är högutbildad eller lågutbildad.

Herr talman! För att det inte skall råda något missförstånd vill jag säga till Elisabeth Fleetwood att jag kan inte räkna ut min egen pension. Sedan gäller det frågan om dessa två och en halv månader skall utökas till en längre tid. Jag förstod av Elisabeth Fleetwoods inlägg att det fanns svårigheter att förstå informationen från tjänstemännen. Då kanske det inte betyder så mycket om det är fråga om tre månader eller två och en halv månader. Men det är möjligt att tiden bör förlängas. Jag har sagt att jag skall ta upp en diskussion med riksförsäkringsverket om det. När det i övrigt gäller grundkurs och information får bl.a. pensionärsorganisationerna upplysning. Det finns möjligheter för människor att närmare tränga in i dessa svåra frågor.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

Vilka registeruppgifter som skall lämnas framgår av 2 § förordningen om fritidsbåtsregister. Det är dels fråga om uppgifter om båtens ägare såsom namn, adress och personnummer, dels uppgifter om båten, t.ex. om båtens namn, fabrikat, tillverkningsnummer, största längd och bredd samt motorstyrka. Föreskrifterna om vilka uppgifter som skall lämnas bygger på det beslut riksdagen fattade under våren 1987.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det klara och koncisa svaret. Min första fråga blir om statsrådet är nöjd med att ungefär var sjunde eller var åttonde fritidsbåt har föranmälts. Genom posten gick det ut en broschyr, fylld med hallonbåtar, som naturligtvis kunde varsla om framtida utvidgningar av registreringstvånget. Men jag vill inte ta det så. Emellertid är det intressant att få veta hur långt statens övervakningsinsatser kommer att sträcka sig. I pressen har det förekommit uppgifter om att man skulle kräva ca 25 olika uppgifter av den som registrerar sin fritidsbåt. Datainspektionen reagerade, och jag tolkar statsrådets svar så att man har begränsat sig till de i svaret till mig angivna uppgifterna. Men jag vill ändå gärna ha ett förtydligande. Det gäller frågan om ägare. Kommer man också att kräva in uppgift om tidigare ägare, och i så fall hur långt tillbaka? Det som också har varit oklart är vad som händer om en ägare utelämnar en eller annan uppgift. Kommer det att medföra straffavgift? Enligt riksdagens behandling skulle straffavgift drabba den som inte lät registrera sin båt eller inte avregistrerade båten när så skulle ske. Den tredje frågan — som kanske är svårare för statsrådet att svara på men som självfallet är av intresse — är huruvida frågan om obligatorisk ansvarsförsäkring kommer att knytas till registreringen av fritidsbåtar.

Herr talman! Jag tycker nog, Ingrid Sundberg, att siffran på antalet förhandsanmälningar är ganska hygglig. Det handlar ju om en åtgärd som man vidtog för att slippa en mycket stor belastning efter årsskiftet. Man ville försöka sprida ut registreringen i tiden. När man då får in anmälningar om över 53 000 båtar av beräknade totalt 450 000 registreringspliktiga båtar, tycker jag att det är ett hyggligt resultat. I fråga om tidigare ägare skall man ange de två tidigare ägarna till båten. Beträffande straffavgifter: Endast om oaktsamhet med de uppgifter som man lämnar bedöms vara uppsåtlig skall det bli fråga om straffavgifter — inte om man gör sig skyldig till andra felaktigheter. Jag vill också säga att det inte handlar om statens övervakningsregister, som Ingrid Sundberg uttryckte det. Detta register är en väsentlig del för dem som skall hjälpa fritidsbåtsägarna. Det kan handla om sjöräddningen, när man har drabbats av en olyckshändelse, och om polisen, när båtar har stulits och på annat sätt kommit i orätta händer. Man skall alltså se detta register som en hjälp till båtägarna och en hjälp när det gäller planeringen av de åtgärder som krävs för att ge service åt fritidsbåtsägarna.

Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att 53 000 är en hygglig siffra. Däremot delar jag inte statsrådets uppfattning att man skall kräva in uppgifter om två tidigare ägare. Lagen om registrering tillkom för att ligga till grund för kontroll av ordning och säkerhet till sjöss och för planering av trafiken med fritidsbåtar. Därtill skulle registret kunna tjäna som underlag för utredning om skatter, tullar och indrivning. Men att registret skulle tjäna som underlag för retroaktiv indrivning av skatter, tullar och avgifter, det har inte utskottet vare sig diskuterat eller tänkt sig. Jag vore tacksam om statsrådet kunde ge åtminstone någon hållbar motivering för att en båtägare skall kunna tvingas att tala om vem som har ägt båten inte bara tidigare utan ännu tidigare, före den ägare som båten har köpts av. Jag tycker att det är ett orimligt krav — det är enligt min mening inte förenligt med riksdagens beslut. Jag vore också tacksam om statsrådet sade något om den obligatoriska ansvarsförsäkringen.

Herr talman! Motivet för uppgiften om tidigare ägare är att tidsgränsen i fråga om retroaktiv beskattning är fem år. Därför är det rimligt att ha med en uppgift om de två tidigare ägarna till båten vid registreringen.
Herr talman! Jag beklagar att statsrådet inte hade mod nog att redan i sitt ursprungliga svar på min fråga — där jag begärde att få veta vilka uppgifter som skulle ingå — tala om att det gäller att ta med uppgift om tidigare ägare två led tillbaka. Men huvudsyftet med båtregistreringen har inte varit ett skatteövervakningssyfte utan det har varit att, som jag sade tidigare, underlätta båttrafiken till sjöss. Vi moderater, som gick emot registreringen, anade att registret skulle användas i första hand för skatteändamål, som statsrådet här indirekt har redogjort för. Då kan jag bara varna alla båtägare att man faktiskt kommer att göra en kontroll fem år tillbaka av vilka som har ägt båtarna och om dessa båtar har redovisats korrekt. Frågan om ansvarsförsäkringen fick jag inget svar på.

Herr talman! Jan Jennehag har frågat mig om vad jag planerar att göra för att AMU-eleverna skall få en sammanhängande ledighet mellan jul och trettondagen. Enligt förordningen om arbetsmarknadsutbildning har regeringen bemyndigat arbetsmarknadsstyrelsen att meddela föreskrifter om ledighet i samband med arbetsmarknadsutbildning. Enligt AMS föreskrifter får den som anordnar utbildningen efter samråd med länsarbetsnämnden bevilja ledighet fyra veckor under sommaren och därutöver under enstaka övriga dagar. Detta innebär att det åvilar varje AMU-center att efter samråd med länsarbetsnämnden i resp. län besluta om när ledigheter får tas ut vid julhelgen.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Arbetsmarknadsstyrelsen har att meddela föreskrifter, och det har arbetsmarknadsstyrelsen också gjort. Föreskrifterna har innebörden att varje AMU-center och länsarbetsnämnd får göra som de vill. Det är möjligt att arbetsmarknadsministern tycker att den ordningen är bra, men lärare och elever på AMU-centrerna tycker definitivt inte att det bör vara på det här sättet. Vid denna juloch nyårshelg har det blivit en enda röra. Västerbotten och Västernorrland är de enda län där det inte blir någon ledighet alls — de län där behovet kanske är störst av att få en sammanhängande ledighet. På en mängd andra ställen i landet har man ett varierande antal lediga dagar. Många gör naturligtvis resor till hemorten. De har behov av att få kontakt med sina närmaste, som alla andra människor. Är det bra att det har blivit på detta sätt, arbetsmarknadsministern?

Herr talman! I anslutning till helgerna i år finns det bara en dag som kan betraktas som en s.k. klämdag, nämligen den 4 januari. I övrigt finns det flera arbetsdagar mellan helgdagarna. I Norrbotten och Västerbotten har man två dagars ledighet under den sammanhängande helgen, och det är riktigt att man vid AMU i Östergötland har beviljat fem dagars ledighet. I övrigt ämnar jag inte föreslå någon förändring av den förordning som reglerar möjligheten att planera ledighet. Det gäller utbildning med utbildningsbidrag. Det finns möjlighet att bevilja ledighet utan utbildningsbidrag för ytterligare dagar. Man skall också komma ihåg att dessa elever tas in dels i grupp, dels vid enskilda intagningar, och var och en har en enskild och individuell utbildningsplanering.
Inom Norrbotten har nu genomförts ett ganska omfattande förbud för plantering av Contortatall. Detta kommer att innebära att avverkningarna inom länet skärs ned med ca 100 000 kubikmeter per år.
Herr talman! Det var klart besked — arbetsmarknadsministern tänker inte agera den här frågan. Det är också ett klart besked till de elever som nu ställs inför praktiska svårigheter. Förhållanden är möjligen svåra att förstå för exempelvis sammanboende par som befinner sig på olika AMU-centrer och får finna sig i att det är olika bestämmelser på olika ställen.
Minskningarna på avverkningarna ökar arbetslösheten bland skogsarbetarna. Samtidigt har länet ett stort antal skogsvägprojekt som är färdigplanerade och kostnadsberäknade.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om jag är beredd att ställa medel till förfogande så att vägprojekt omedelbart kan köras i gång för att bekämpa den ökande arbetslösheten bland skogsarbetare i Norrbotten. Arbetslösheten bland skogsarbetare ligger för närvarande något under föregående års nivå, och några tendenser till ökad arbetslöshet under det närmaste halvåret kan inte skönjas. Ca 350 personer sysselsattes i november i skogliga beredskapsarbeten vid skogsvårdsstyrelsen. Länsarbetsnämnden beräknar öka dessa till 380 platser. I första hand ankommer det på arbetsmarknadsstyrelsen att fördela medel för beredskapsarbete till länen efter deras behov. För egen del är jag för närvarande inte beredd att vidta några särskilda åtgärder.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är enkel. Contortaplanteringarna i de nordliga länen har börjat uppvisa en mycket kraftig skadebild. Man har därför beslutat att förbjuda contortaplantering under ett antal år. Under denna tid kommer också avverkningarna att inskränkas. Man räknar med en inskränkning av avverkningen på ca 100 000 m?. Förutom skadorna på contortatallen har man under den senaste tiden också märkt allvarliga skador på granbeståndet som orsakats av permafrosten, dvs. den eviga tjälen, vilken tidigare inte har funnits i dessa områden men som på grund av de senaste årens väderlek har börjat uppträda där. Mot denna bakgrund är det mycket lätt att förutse att det kommer att ske en minskning av sysselsättningen, som av fackliga företrädare har skattats som betydande. Arbetsmarknadsministern är i ett sådant läge inte beredd att ta några initiativ. Jag beklagar denna handlingsförlamning.
Herr talman! Beslutet som gäller contortatallen avser två år, och det skall därefter omprövas. Domänverket i Luleå uppger att inga friställningar kommer att bli aktuella under detta år. I övrigt hänvisar jag till mitt första svar.
Herr talman! Jag har ju tagit del av arbetsmarknadsministerns första svar. Jag noterar bara att de bedömningar som domänverket har gjort av läget avviker från de bedömningar som vår facklige ombudsman vid avdelning 8, Södra Norrbotten, har gjort. Det är ju inte bara fråga om domänverkets skog. Beträffande permafrosten vet jag inte om det problemet ännu har legat till grund för några överväganden. Men om så har varit fallet, är det ju mycket lätt att se att detta kommer att vara av väldigt stor betydelse för skogsarbetarnas kommande arbeten.
Herr talman! Under de senaste åren har i genomsnitt 350 platser utnyttjats. Man föreslår nu en ökning till 380 platser. Så inte förekommer det någon total handlingsförlamning i detta fall.
Herr talman! Jag har noterat denna ökning, och den är positiv. Jag förutsatte att man också skulle ha den handlingsberedskapen att man skulle företa sig något aktivt, att man skulle börja planera för det läge som uppstår när avverkningsminskningarna kommer att leda till friställningar eller långtidspermitteringar. Men det har man tydligen ingen avsikt att göra.

Herr talman! Jag vill först tacka utrikeshandelsministern för svaret. Jag frågade om regeringen hade undertecknat ett avtal, och statsrådet har besvarat min fråga jakande. Ett sådant avtal har alltså undertecknats av regeringen. Dagens Eko kom med ett ganska häpnadsväckande avslöjande: Det finns ett dokument utfärdat av den svenska och den indiska regeringen, där man bekräftar att lagen om krigsmaterielexport skall sättas ur spel. I en debattartikel i Dagens Nyheter i går publicerades lydelsen av en paragraf i dokumentet.

Därutöver har statsrådet alltså bekräftat att ett sådant avtal finns. Hur kan man då förklara att regeringen har avtalat bort en lag om krigsmaterielexport? Antingen kan man svara att dokumentet inte finns. Men vi vet ju att det finns och att det är undertecknat. Eller också kan man säga att det är felaktigt citerat. I så fall skulle jag vilja fråga Anita Gradin på vilket sätt det är fel citerat. Om Anita Gradin så föredrar, behöver hon enbart säga att det som jag nyss läste upp är felaktigt citerat. Det skulle räcka. En tredje möjlighet är att Anita Gradin förklarar hur den svenska regeringen har kunnat förhandla bort lagen om krigsmaterielexport.

Herr talman! Om Anita Gradin inte förmår att ta avstånd från det citat som jag läste upp, tar jag det som en bekräftelse på att detta är korrekt. Man behöver inte avslöja ett hemligt dokument genom att enbart säga att det citat jag läste upp inte är korrekt. Om Anita Gradin inte förmår säga att detta är felaktigt, är alltså denna lydelse korrekt. Därmed är det otvivelaktigt så, att regeringen har satt den svenska lagen ur spel.

Herr talman! Jag konstaterar att Anita Gradin är oförmögen att ta avstånd från citatet. Då återstår bara en sak att göra, att låta konstitutionsutskottet få tillgång till detta material i dess helhet för att kunna bedöma vad som har skett.

Herr talman! Hugo Hegeland och Göthe Knutson har frågat mig om jag är beredd att låta se över permissionsbestämmelserna. Min företrädare förordnade i juli 1986 en särskild utredare för att se över tillämpningen av reglerna för kriminalvård i anstalt såvitt gäller långtidsdömda intagna. Utredaren har i denna vecka avlämnat sitt betänkande. I betänkandet föreslås bl.a. vissa skärpningar av reglerna om permissioner och andra vistelser utanför anstalt. Betänkandet skall nu gå ut på remiss. Jag räknar med att ett förslag skall kunna nå riksdagen i vår. Den översyn som frågeställarna efterlyser pågår alltså.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret men är missnöjd, inte med statsrådet eller med svaret, utan med att det går så förtvivlat långsamt att vidta åtgärder. Det går nästan lika långsamt som arbetet på Svenska akademiens ordbok. Där har man inom parentes sagt hunnit till snigel. Det verkar som om denna utredning också går framåt med en snigels hastighet. Det är nu faktiskt två år sedan utredningen tillsattes. Det skedde efter det att vi frågat dåvarande justitieministern om han tänkte göra något med anledning av de s.k. teaterfångarna, de fyra fångar som vi vet for omkring i hela landet och gav en fängslande föreställning och sedan passade på att avvika. Vad händer nu medan utredningen pågår? Ja, bara under senaste tiden har ju, som alla vet, Bergling avvikit ut i friheten under en s.k. beledsagad permission. Sedan har vi maskeradligan, där en man, dömd till sex års fängelse för väpnat rån, avvikit under permission. Om denne säger rikslarmet att han kan vara farlig. Ändå får han permission. Vidare har två män på permission nyligen häktats för det väpnade rånet mot Sparbanken i Boxholm den 19 november. De var båda dömda till långvariga fängelsestraff — åtta resp. åtta och ett halvt år. Senast har två interner under en fyllefest på den öppna anstalten i Lindome avvikit. Kvar var då åtta kraftigt berusade interner, som överfördes till häktet i polishuset i Göteborg. Det kommer tydligen att dröja till i maj innan det möjligen kan finnas ett förslag på riksdagens bord. Hela två år tar det alltså att utreda ett så i och för sig okomplicerat problem. Är inte justitieministern upprörd över att det går så långsamt? Går det inte att påskynda arbetet? Det är väl inte nödvändigt att efterlikna snigeln, även om snigeln är ett oskyldigt djur.

Herr talman! Tack för svaret, justitieministern. Hugo Hegeland har beskrivit situationen i mycket grova drag. Den ger en bild av slapphetens kriminalpolitik — den socialdemokratiska — en kriminalpolitik som statsrådet helt felaktigt försökt att göra bl.a. moderata samlingspartiet delaktig i. Statsrådet har givit mig bara ett halvt svar. Jag har i min fråga pekat på bl.a. en artikel i den socialdemokratiska tidningen Värmlands Folkblad om hur statsrådet i ett tali Åmotfors lovat hårdare tag mot brottslighet och även brottslingar. Jag frågar nu: När kommer detta att inträffa? Jag tror att en överväldigande del av svenska folket skulle vara mycket tacksam för ett svar på frågan: När blir det hårdare tag? Det är inte bara i den här artikeln som statsrådet har lovat hårdare tag. Den nya justitieministern kom ju som ett löfte från ovan och talade om att nu är det slut på slappheten, nu skall det bli ordning i Kriminal-Sverige. I TV-intervjuer, den ena efter den andra, och i radio utlovade statsrådet detta. Har det inträffat en personlighetsförändring, kan man fråga sig, när vi nu får ta del av detta svar, som är nästan oförskämt kort. Får jag sedan också fråga: Hur många är det som rymmer? Jag har sett en uppgift om att det är drygt 100, men så får vi veta att halvannan gång så många dessutom missköter sina permissioner, däribland Bergling. Är Bergling fortfarande en person som endast har misskött sin permission, eller är han efter två månaders bortovaro möjligen en rymmare?

Herr talman! Jag har ingen avsikt att dra ut på tiden när det gäller frågan om permissionerna och det utredningsförslag som jag fick häromdagen. Det kommer nu att gå ut på remiss. Remisstiden kommer att bli förhållandevis kort, men eftersom juloch nyårshelgerna kommer emellan, kan vi inte låta remisstiden bli kortare än till den 15 februari. De olika instanserna måste ju få en chans att gå igenom frågorna och utarbeta sina svar. Det gäller ju ändå svensk lagstiftning. Jag räknar med att en proposition i detta ärende kommer att föreläggas riksdagen i mars månad. Jag har ingen som helst avsikt att försöka dra ut på tiden till i maj månad. Jag antar att också frågeställarna är angelägna om att vi skall följa svensk lagstiftning och bereda ärenden ordentligt, innan de kommer till riksdagen. Det är så att en del av bestämmelserna om permission beslutas internt inom kriminalvårdsstyrelsen. Där har det skett en restriktivare prövning under senare tid. Det står alltså kriminalvårdsstyrelsen fritt att inom vissa ramar ändra nuvarande regler. Jag vet att den generaldirektör som regeringen i går utsåg och som kommer att tillträda i nästa vecka, den 10 december, ser som en av sina uppgifter att få en ändring till stånd när det gäller permissionerna. Det är klart att det inte är tillfredsställande att så många inte kommer tillbaka till fängelserna efter permission eller att man har en redovisning som i vissa fall brister i stora drag. Jag tycker att det är självklart att vi måste få en ändrad ordning. Permissioner behövs både för de intagnas anpassning och för att de skall kunna utföra vissa uppgifter i samhället, men permissionerna får inte gå till hur som helst. Det är alltså min avsikt att för regeringens del komma med ett förslag i mars. I övrigt kanske jag får återkomma i nästa replik — tiden för den här repliken är nu ute.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för dessa kompletterande upplysningar och tvivlar inte på statsrådets vilja att komma fram till en snar lösning. Det finns emellertid två problem: dels tillämpningen av gällande bestämmelser, dels översynen av rådande bestämmelser. En svårighet i det sammanhanget är att dessa bestämmelser är mycket komplicerade. Man har fyra olika typer av interner — tiden tillåter mig inte att räkna upp de olika typerna. Man har fyra olika typer av permission. Sedan har man tre olika gränser för avtjänad tid, innan den första permissionen kan beviljas. Dessutom har man tre olika beviljningsinstanser. Detta ger en ganska komplicerad bild, och man hoppas att de nya eller kompletterande bestämmelserna, när de väl blir klara, också blir enklare. Man måste kunna ge klara besked utan att skylla ifrån sig på olika beviljningsinstanser. Däri ligger en mycket viktig uppgift, tror jag.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för löftet att återkomma — det var vänligt. Jag konstaterar att statsrådet har sagt att det har blivit en skärpning och restriktivare regler för permissioner. Men då undrar jag och många med mig: Hur kan detta utläsas i verkligheten? Det har ju blivit ännu fler rymningar, och enligt vissa uppgifter faktiskt fler permissioner. Statsrådet vänder sig till min partikollega Hugo Hegeland och mig med frågan om vi inte är angelägna om en ordentlig lagstiftning. Jo, visst måste det bli en sådan! Det finns förslag utarbetade i de moderata partioch kommittémotionerna. År efter år har det från moderata samlingspartiet framlagts konkreta förslag till åtgärder för att komma till rätta med brottsligheten. Det är bara att gå efter de förslagen.

Herr talman! Göthe Knutson ställde frågor om övrig verksamhet när det gäller straffpåföljderna, brottsligheten och kriminalvården. Tyvärr var frågeställningen så allmän att det var litet svårt för mig att veta exakt vad han närmast tänkte på. Får jag bara kort säga att jag avser att i budgetpropositionen redovisa de — Prot. 1987/88:38 riktlinjer efter vilka vi arbetar med vissa frågor inom departementet. Det — 4 december 1987 finns en stor utredning, fängelsestraffkommittén, som har lagt fram en lång rad förslag. Vi håller på och jobbar med dem ganska intensivt. Jag kan Om RS SERIES 4 ä - M inom kriminalvården, redovisa att vi kommer att dela upp förslagen på grundval av denna utredning Häjg itvå delar. Under våren skall vi lägga fram förslag som gäller straffvärde och påföljdsval. Frågorna om straffskalorna är av den omfattningen att de i stort sett innebär en genomgång av hela brottsbalken, och det tar tyvärr litet tid. Därför kommer de förslagen inte att kunna läggas fram förrän till hösten. Vi kommer dessutom med en rad andra förslag som gäller brottsbekämpning och kriminalvård. De skall redovisas i budgetpropositionen.

Herr talman! Tack, statsrådet! Jag ställde faktiskt tidigare frågan, hur många som egentligen är rymmare. Det vore jättefint om statsrådet ville svara på den frågan, så att detta blir belyst. Man undrar verkligen vad som kommer att ske för att minska ned rymningarna. Statsrådet hänvisar till fängelsestraffkommittén, men det är såvitt jag kan minnas halvtannat år sedan det förslaget lades fram, och det följdes för resten av en uppmärksammad manöver från socialdemokratin. Kommittéförslaget från socialdemokraterna innebar lindringar i straffutmätningen. Det har varit en minst sagt ryckig kriminalpolitik. Nu undrar jag: Vad kommer att göras av regeringen under den tid då vi skall avvakta? Kan det bli någon tillstymmelse till ordning, så att inte hela Sverige översvämmas av brottslingar som på permissioner är ute och stjäl, gör inbrott och bankrån. Detta är oerhört dyrbart för svenska folket!
Herr talman! Jag kan väl också få svara på en fråga. Under oktober månad var det 94 fångar som rymde men 140 som avvek under permission. Samtidigt beräknar man att det har varit ca 40 000 s.k. permissioner under ett år. Procentuellt kan man säga att det inte är så många som rymmer, men tyvärr händer det alltför allvarliga brott i samband med sådant, och det måste bero på att man har en alltför mekanisk tillämpning av permissionsbestämmelserna. Aftonbladet hade häromdagen, den 26 november, rubriken: ”Ingen vet vilka fångar som är fria”. Här beviljas alltså permissioner på löpande band, utan att man har talat om för andra att den och den personen är ute på permission. Det rör sig om ca 1 000 pågående permissioner. En sak till är att man inte ens tar reda på vilka domar som ligger bakom straffen.

Herr talman! De siffror som Hugo Hegeland lämnade är såvitt jag förstår riktiga. Det är inte några vackra siffror, det håller jag helt med om. Man kan redovisa detta på olika sätt. Antalet rymningar per år är ungefär 1 000. 45 Hälften sker direkt från anstalt och resten under olika former av vistelse utanför anstalt. Om man ser till antalet beviljade permissioner, som är ungefär 40 000 per år, finner man att det är drygt 3 20 som missköts genom s.k. uteblivande. Omkring en tredjedel av de uteblivna inställer sig självmant inom två dygn. Flera av de frågor som tagits upp här om hur permissionerna skall hanteras har berörts i den utredning som lagman Leche har lämnat. Jag räknar med att vi kommer att kunna behandla dem i riksdagen när propositionen blir färdig.

Herr talman! Visst måste man ha permissioner, för annars blir det förmodligen ännu värre; det vet vi ingenting om. Ett problem som jag inte har sett att man har diskuterat i denna utredning av lagman Leche är vilken kostnad och vilken skada permittenterna åstadkommer när de är fria och återfaller till brott. Vad kostar det då att öka bevakningen? Det är tydligt att vi behöver en ökad bevakning, i varje fall för vissa slags fångar. Den kostnaden måste naturligtvis vägas mot den skada brottslingarna åstadkommer när de är ute under permission. Detta tycker jag är en mycket viktig avvägning, och det ligger verkligen i samhällets intresse att här komma till rätt beslut.

Herr talman! Jag ber att få upprepa min fråga: När har justitieministern för avsikt att vidta åtgärder syftande till restriktivare permissionsgivning och ”hårdare tag” mot brottslingar? Jag citerar i detta avseende statsrådets egna uttalanden. Jag tycker den frågeställningen är ganska klar. Nu är det uppenbart att andra krafter får ta hand om den skärpning som är nödvändig, bl.a. för att tillmötesgå den allmänna opinionen här i samhället. Då vill jag fråga statsrådet beträffande en artikel som finns i Svenska Dagbladet i dag —- liknande uttalanden görs för övrigt i andra tidningar. Det är den nye kriminalvårdschefen Björn Weibo som säger: ”Först och främst skall jag sätta mig med personal och anstaltschefer och lyssna på deras förslag och synpunkter — — —. Sedan skall vi enas om ett mål och en strategi med en klar beslutsordning.” Jag frågar: Är det nu kriminalvårdsstyrelsen som skall ta hand om riktlinjerna för den skärpning som behövs på det här området, eller är det möjligen så att statsrådet, regeringen och riksdagen skall få hålla i rodret?
Herr talman! Om Göthe Knutson hade satt sig in i regelsystemet och dessutom lyssnat till mitt första inlägg, hade han vetat att permissionsreglerna bestäms delvis genom beslut som vi kan fatta här i riksdagen, delvis genom tillämpning av den ordning som tillämpas internt inom kriminalvårdsstyrelsen, och båda dessa saker måste fungera. Den nya generaldirektören har sina uppgifter, jag och riksdagens ledamöter har tillsammans våra uppgifter, och båda måste genomföras.
Herr talman! Jag lyssnade uppmärksamt till statsrådet. Det här är en oerhört viktig fråga. Jag hade all anledning att peka på artikeln och ställa frågan — om statsrådet nu vill lyssna på mig — vem som skall ta hand om de här ytterst viktiga åtgärderna under den period på ett år som tycks gå innan regeringen tar initiativ. Jag manar: Följ de moderata motionerna, med de skärpningar som där föreslås, och vi får åtminstone ett bättre grepp över kriminalpolitiken i vårt land och kan åstadkomma den förbättring av situationen som är nödvändig. Svenska folket märker utomordentligt starkt den brottsökning som sker, bl.a. i form av allt dyrare försäkringspremier.

Herr talman! Kersti Johansson har — med hänvisning till en promemoria från åklagarmyndigheten i Stockholm — frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att rättspraxis vid bedömningen av narkotikabrott är förenlig med den narkotikapolitik som riksdagen lagt fast. Den promemoria som Kersti Johansson åberopar sig på är av intern karaktär. Där redovisas vissa riktlinjer för hur gränsen mellan olika grader av narkotikabrott dras enligt åklagarmyndighetens tolkning av domstolspraxis. Gränsen mellan vad som skall anses som ringa narkotikabrott och narkotikabrott av s.k. normalgrad ändrades den 1 mars 1985. Ändringen innebar att beteckningen narkotikaförseelse slopades och ersattes med beteckningen ringa narkotikabrott. Samtidigt höjdes straffmaximum från böter till sex månaders fängelse. Avsikten var att vidga tillämpningsområdet för ringa narkotikabrott samtidigt som det alltså blev möjligt att döma till fängelse. Lagändringen var inte avsedd att påverka domstolarnas straffmätning. I lagstiftningsärendet påpekades dock att man måste frigöra sig från ett strikt mängdtänkande vid rubricering och påföljdsbestämning. Några exakta gränser mellan vad som skall anses vara ringa narkotikabrott och brott av s.k. normalgrad har inte meddelats i lagstiftningen, och detta torde för övrigt inte heller vara möjligt. Sådana frågor brukar överlämnas till rättstillämpningen. Jag vill slutligen nämna att Norrmalmspolisens gatulangningsgrupp i Stockholm nyligen i en skrivelse till regeringskansliet uttryckt oro över den gränsdragning mellan narkotikabrott och ringa narkotikabrott som görs i åklagarmyndighetens promemoria. Skrivelsen har lämnats över till justitiedepartementet, och jag avser att lämna den vidare till riksåklagaren. Denne har nämligen på detta liksom på andra områden möjlighet att vid behov i cirkulär till rikets åklagare lämna allmänna råd i olika straffrättsliga gränsdragningsfrågor.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det som ligger till grund för min fråga är uppgifter i en artikel i pressen. Jag måste säga att jag blev bestört när jag läste den artikeln. Jag noterar att statsrådet avser att överlämna nämnda skrivelse från Norrmalmspolisens gatulangningsgrupp i Stockholm till riksåklagaren. Det tycker jag är bra. Vi i centerpartiet menar att det är av allra största betydelse att samhällets narkotikapolitik med fasthet och konsekvens är sådan att man tar avstånd från allt olovligt narkotikabruk. De straffrättsliga åtgärderna utgör verktyg i sammanhanget. Enligt narkotikastrafflagen utdöms straff för brott som är att anse som ringa i form av böter eller fängelse i högst sex månader. Sedan skärps straffet — ju grövre brottet är, desto strängare blir straffet. Det är oerhört viktigt att rättspraxis vid bedömningen av narkotikabrott är förenlig med den narkotikapolitik som riksdagen har lagt fast. Vidare är det angeläget att föra en offensiv och beslutsam narkotikapolitik. Som vi i centerpartiet ser saken skall missbruk av narkotika avspeglas i lagstiftningen. Gällande lag —- i kombination med förordningar och föreskrifter — reglerar olika myndigheters narkotikabekämpande arbete. När det gäller de uppgifter som figurerat i pressen vill jag fråga om det här innebär att åklagarmyndigheten i Stockholm har gått ifrån de regler som polisen har haft och fortfarande har som rättesnöre. Om det är så, kan ju toleransen vad gäller innehav av narkotika bli större, vilket skulle vara mycket olyckligt. Det kan ju leda till en ökning i fråga om både narkotikahanteringen och narkotikamissbruket. Någonting sådant kan väl ingen önska. Jag förmodar att inte heller justitieministern önskar det.

Herr talman! Karin Östergren har frågat vilka principer som enligt min mening bör gälla vid viss upphandling. Frågan är föranledd av att försvarets materielverk efter anbudsförfarande lagt ut beställning på renovering av 430 000 mössor för försvaret. Vid upphandlingar till försvaret gäller bestämmelserna i upphandlingsförordningen . Bestämmelserna innebär bl.a. att upphandlingarna normalt skall ske på affärsmässiga grunder. Jag har låtit inhämta att försvarets materielverk har antagit det anbud som medför de lägsta kostnaderna för försvaret. Jag finner inte anledning att ifrågasätta materielverkets beslut.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig vilka riktlinjer jag anser bör gälla för att försvarets reseverksamhet skall bedrivas så effektivt och rationellt som möjligt och med så låga kostnader som möjligt. Margareta Hemmingsson har frågat mig om jag är beredd att överväga åtgärder för att säkerställa en sådan ordning för upphandlingen av resor åt försvaret att de värnpliktigas intressen tillvaratas. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Inledningsvis vill jag säga några ord om hur reseverksamheten och resekostnaderna inom försvaret har utvecklats. Under en följd av år ökade resekostnaderna i fast pris, utan att det kunde förklaras med enbart en ökad omfattning av resandet. Kostnadsansvaret för värnpliktsresorna var centraliserat. Upphandlingen av resebyråtjänster var svagt ledd. En resebyrå hade i praktiken monopol på försvarsresorna. Utvecklingen ledde till att överbefälhavaren vidtog en rad åtgärder i syfte att bryta kostnadsutvecklingen. En reseavdelning inrättades vid försvarsstaben, med uppgift att svara för upphandlingen av resebyråtjänster. Kostnadsansvaret för värnpliktsresorna decentraliserades. Försvarets egna transportresurser utnyttjades mera. Vid samma tid bildades en resebyrå utan vinstsyfte, Försvarsresor AB. Såvitt nu kan bedömas har kostnadsutvecklingen bemästrats. Så minskade t.ex. kostnaderna för värnpliktsresor under 1986/87 med ca 50 milj.kr. Det är naturligt att detta väcker reaktioner av olika slag. Minskade resekostnader för försvaret betyder ju minskade intäkter för reseproducenterna. För närvarande pågår en upphandling av resebyråtjänster åt försvaret i vissa orter. Anbudsvillkoren kritiseras av Alf Wennerfors och Margareta Hemmingsson. Wennerfors menar att det är ointressant för andra resebyråer än Försvarsresor AB att delta i anbudsgivningen och att därigenom en monopolsituation skapas. Hemmingsson menar att risk finns att de tillgängliga resurserna inte utnyttjas på bästa sätt och att de värnpliktiga löper risk att drabbas, därför att kostnaderna inte kan hållas under kontroll. Beträffande den pågående upphandlingen har jag inte från något håll hört att den genomförs i strid med upphandlingsförordningen. Jag har erfarit att seriösa anbud har lämnats från flera olika resebyråer, varav Försvarsresor AB är en. Vidare har jag erfarit att det speciella avtal som knyter Försvarsresor AB nära till överbefälhavaren har sagts upp. Mitt svar på Alf Wennerfors fråga är att de riktlinjer enligt vilka överbefälhavaren för närvarande bedriver försvarets reseverksamhet förefaller lämpliga. Mitt svar till Margareta Hemmingsson är att jag för närvarande inte anser att särskilda åtgärder från regeringens sida erfordas för att resekostnaderna skall kunna hållas under kontroll.